Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern. När riksdagen öppnades i oktober förra året sade statsministern i regeringsförklaringen att ''Regeringen kommer i FN att lägga fram förslag om förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen till havs.'' Varför har man inte lagt fram resolutionen i FN?
Herr talman! Det kan jag inte svara på. Eftersom vi vid de tidigare frågetillfällena har haft en representant för utrikesdepartementet närvarande, som hade kunnat svara på frågan, beklagar jag att den inte ställdes då.
Herr talman! Vi har precis haft en nedrustningsdebatt där den här frågan kom upp och vi har motionerat om den. Jag fick vid det tillfället inget svar av den socialdemokratiska representanten, utan blev hänvisad att ställa frågan till statsministern. Jag tycker att det är dags att gå från ord till handling. Har man inför riksdagen lovat att lägga en resolution, får man också följa upp det.
Herr talman! Det är omöjligt för mig att hålla reda på alla frågor på alla departement. Vi har fackdepartementschefer som kan svara på frågan. Ingela Mårtensson kan t.ex. ringa till utrikesdepartementet, där går det bra att få svar på frågan.
Herr talman! Jag har en fråga att ställa till socialministern. Hur kan det komma sig att man har plockat bort det s.k. dubbla pensionstillskottet för förtidspensionerade unga handikappade. Man har tidigare varit överens om att de unga handikappade som har förtidspension skall ha dubbelt pensionstillskott, eftersom behovet då är litet större än när de blir äldre. Nu är det borttaget. Jag undrar varför man har tagit bort det dubbla pensionstillskottet. Tycker socialministern att det är rätt att ta bort det från de sämst ställda i samhället?
Herr talman! Jag undrar, Ing-Britt Nygren, om man inte andra vägar har kompenserat just de unga handikappade. Andelen ligger i förhållande till basbeloppet lika högt som tidigare, i kronor räknat.
Herr talman! I kronor räknat, fru statsråd, förlorar de förtidspensionerade 1 300 kr. om året. Det kanske inte är så mycket. Men för en handikappad är det mycket. Det är 1 300 kr. netto. Så mycket gör de procent som tagits bort.

Herr talman! Han får med sig i bagaget de effekter som sänkta räntor har på bostadssektorn, och det är ganska väsentligt.

Herr talman! Förhandlarens uppdrag är att se om det finns förutsättningar för ett stabiliseringsavtal på hyresområdet som gör att hyreshöjningar kan pressas ned i nivå med eller under inflationsutvecklingen.
Herr talman! I veckan har regeringen föreslagit att skatten skall sänkas på maten. Centern välkomnar denna omsvängning från regeringens sida. Jag vill gärna läsa ur finansdepartementets pressmeddelande: En lagrådsremiss med förslag till regler för differentiering av momsen kommer att läggas fram i juni och en proposition kommer att läggas fram för höstriksdagen. Om detta är ett regeringslöfte, måste propositionen rimligen läggas före valet, kommer så att ske? Om inte, vad står uttalandet då för?
Herr talman! Det vi har att ta ställning till nu är om vi skall sänka momsen generellt med en dryg procent. Då behöver inget speciellt beslut fattas. Man kan också koncentrera sänkningen till vissa varor. Väljer man det senare, blir det i och för sig en mer komplicerad sak. Den behöver planeras på ett sådant sätt att den fungerar bra i praktiken. Den måste underställas lagrådet. Vi bedömer att vi behöver ungefär en månads arbete för att prestera en fullgod lagrådsremiss. Därefter är det lagrådets arbete som bestämmer när en proposition kan läggas fram. Men vi har bedömt att det inte är möjligt att få besked från lagrådet så att vi kan lägga fram propositionen förrän efter valet, alltså till höstriksdagen. Men har vi gett detta besked nu, kommer vi att fullfölja det. Med en socialdemokratisk regering vet man alltså säkert att detta också blir ett genomfört förslag. Men jag förstår att Olof Johansson är orolig för hur det blir med en borgerlig regering, och det kan jag tyvärr inte svara på.
Herr talman! Låt mig fullfölja den här frågan genom att vidga den något. Innebär den här inställningen till sänkt skatt på maten att socialdemokraterna också håller på att omvärdera inställningen till beskattning av annan nödvändig konsumtion, t.ex. boende och persontransporter, eller är er omvärdering endast knuten till sänkt skatt på maten?
Herr talman! Vi har drygt 8 miljarder att röra oss med. Det är belopp som skall läggas ut på ett förnuftigt sätt. Då har vi ansett att en sänkning av momsen på matvaror, och på restauranger vari ingår personalrestauranger, är det lämpliga tillvägagångssättet. Men som ansvarigt regeringsparti har vi inte större belopp än så att röra oss med. Jag vet att centern har lovat ut belopp som går därutöver. Men det innebär en underfinansiering av skattereformen och det kan vi inte ställa upp på. Skattereformen skall vara finansierad. Den är viktig. Alltfler medborgare inser också att den är värdefull för den ekonomiska utvecklingen. Sedan skulle jag vilja säga till Olof Johansson, eftersom detta är en hjärtefråga för centern: Tänk över noga i framtiden om detta skall förbli en hjärtefråga för centerpartiet. Då är det säkrast med en socialdemokratisk regering efter valet.

Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Justitieministern sade häromdagen i en skola i Sundsvall att internerna vid våra fängelser hädanefter kommer att släppas efter två tredjedelar av strafftiden. Varför har vi sådana generella domar, att man släpper fångarna efter en viss tid av det utdömda straffet, varför är det inte efter hela tiden?
Herr talman! Det var vid ett besök i Sundsvall i går som jag fick frågan om detta. När det gäller villkorlig frigivning har alla länder i världen någon form av system som innebär att den dömde under vissa förutsättningar eller andra villkor får lämna fängelset innan vederbörande har avtjänat hela straffet. Skälet till det är att man vill ha en piska hängande över den som har begått ett brott. När han har kommit ut från fängelset skall han sköta sig. Gör han inte det, får han gå in och avtjäna resten av straffet. Vi överväger nu att ändra halvtidsfrigivningen till frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Därigenom kommer vi att bli ett av de strängaste länderna i världen. Det vanliga är halvtidsfrigivning eller t.o.m. frigivning efter en tredjedel av tiden. Men det finns också en del länder som har två tredjedels frigivning. Det är det vi kommer att lägga fram förslag om. Vi har aviserat detta i budgetpropositionen.

Herr talman! Denna fråga är inte färdigberedd. Dessutom är det definitivt inte en fråga som lämpar sig för en snabbfrågedebatt. Det är inte så enkelt att svara på en fråga som denna.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Bengt Göransson. Scientologiskolan har fått klartecken från skolöverstyrelsen. Det har vi kunnat läsa om.
Herr talman! Principen när det gäller godkännande av enskilda skolor är att skolorna skall godkännas om de ger en utbildning som är likvärdig med den som man får i grundskolan. Utgångspunkten är varje förälders rätt att själv organisera undervisningen för sina barn på de premisserna. Det görs alltså inte någon värdering av de bakomliggande organisationerna, bortsett från att hänsyn tas till deras förmåga att fullfölja undervisningen på ett kompetent och objektivt sätt. I det stycket är fristående skolor underkastade inspektion. De är alltså skyldiga att visa upp sig, så att man kan kontrollera hur undervisningen bedrivs.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. Alternativmedicinkommittén presenterade sitt betänkande för 42 år sedan. Alternativmedicinsk behandling kan ju medföra risker. Jag vill därför fråga: När får vi förslag till en ny kvacksalverilag?
Herr talman! Frågan är under beredning i departementet. Den bedömning som vi gör är att man någon gång senare i år skall kunna komma med förslag. Däremot är det så, att en del av alternativmedicinkommitténs förslag kommer fram i andra propositioner från regeringen.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Nyligen friades två män i en uppmärksammad mordrättegång i Göteborg. Männen har friats därför att man inte har kunnat bestämma vem av de båda som har utfört brottet. Enligt uppgifter i massmedia har justitieministern uttalat sig och sagt att hon inte är beredd att verka för en lagändring för att det därmed skall vara möjligt att döma någon för mord. Är detta riktigt? Jag undrar alltså om justitieministern kan bekräfta eller dementera den här uppgiften.
Herr talman! I den här frågan har jag inte uttalat mig i massmedia. Däremot har jag deltagit i en lång debatt om detta här i riksdagen. Det går att ta del av den debatten genom att läsa snabbprotokollet. Det jag har sagt i denna fråga är att det självfallet är så, att vi har en lagstiftning i det här landet som gör det möjligt att döma någon för mord om man har tillräcklig bevisning. Man kan också döma människor för medhjälp eller anstiftan, eller till varje handling som innebär att någon på något vis har främjat ett brott. Det som kan brista i det enskilda fallet är bevisningen. Den åtgärd som vi måste vidta för att hindra att en sådan händelse som den i Göteborg över huvud taget kan äga rum är att säkerställa att polisen och åklagarna har tillräckligt med, och dessutom bra, resurser för att säkerställa den bevisning som finns. I vårt land skall vi aldrig börja tumma på reglerna om kravet på bevisning för att döma människor till brott. I så fall fjärmar vi oss från alla de länder där rättssäkerheten anses vara ett adelsmärke för varje civiliserad stat.
Herr talman! Jag tolkar justitieministerns svar så, att man, om man skall begå ett mord och gardera sig för att inte bli dömd, inte skall vara ensam.

Herr talman! Jag vill rikta en fråga till bostadsministern. Sysselsättningen inom byggbranschen viker, och det ser oroande ut med tanke på hösten och vintern. Vi socialdemokrater har ju alltid sagt att byggandet är en motor i samhällsmaskineriet, för det genererar jobb i många led. Som jag ser saken handlar det om att det behövs ytterligare stimulanser. Det är nödvändigt att fatta beslut under den här delen av året för att beslut som fattas skall få effekter före den kommande vintern.
Herr talman! Regeringen har genom beslut tagit bort de ramar för ombyggnadsverksamheten när det gäller våra bostäder som fanns som ett inslag i strävandena att dämpa överhettningen på byggmarknaden. Vad som kvarstår är att en högre garanterad ränta generellt gäller efter beslut i riksdagen. Men regeringen har fått riksdagens uppdrag att, om så krävs ur arbetsmarknadssynpunkt, ge dispenser till förmån för en lägre garanterad ränta. Regeringen ger varje vecka sådana dispenser. Hittills har inget ärende avslagits då länsarbetsnämnden har sagt att detta behövs ur sysselsättningssynpunkt.
Herr talman! Georg Andersson vill inte åka inlandsbanan. Men kan statsministern tänka sig att ta en tur och inbjuda en person från varje parti och den närmast berörde generaldirektören samtal för att på denna hundramilabana diskutera banans framtid?
Herr talman! Jag kan glädja Börje Hörnlund genom att meddela att jag redan har åkt två gånger på inlandsbanan. Jag beklagar att inte fler människor som bor i bygden använder sig av inlandsbanan. Då hade möjligheterna för den här banan att fortleva varit betydligt större. Börje Hörnlund hade kunnat göra en stor insats i sitt eget län. Börje Hörnlund behöver inte övertyga mig om värdet av att åka tåg. Jag skulle tro att jag är en av de flitigaste tågresenärerna jämfört med andra här i kammaren. Men framför allt gäller det nog utanför denna kammare.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Delvis har frågan redan berörts här. Men jag vill göra en uppföljning. När det gäller villkorlig frigivning av fängelsedömda har regeringen funderat i över tre år på hur det skall bli. Vi har också nyss fått höra att det skall bli halvtidsfrigivning.
Herr talman! Det förslag som vi ämnar lägga fram är alltså att vi skall frångå halvtidsfrigivningen och gå över till frigivning när två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. Halvtidsfrigivning skall alltså inte införas. Genom att utvidga andelen av den tid som man skall befinna sig i fängelse kommer vi att utvidga den faktiska tiden.
Då är min korta och, tycker jag, enkla fråga: Kommer den här reformen att innebära att den faktiska anstaltstiden utökas?
Svaret på ställda fråga är alltså ja.

Herr talman! Enligt FN-konventionen om barnens rättigheter skall alla ansträngningar göras för att bistå flyktingbarn. Man skall också lyssna på barns åsikter och respektera dem. Jag vill fråga statsministern om han anser att regeringen följde denna konvention när den beslutade att utvisa en fyrbarnsfamilj som har vistats i vårt land i tre och ett halvt år och där barnen har svenska som sitt huvudspråk. Familjen är rotad här.
Herr talman! Enligt en vetenskaplig undersökning har svenska barn det bäst av alla barn i världen. Det hindrar inte att enskilda barn eller barn i enskilda familjer kan uppleva situationer som inte är tillfredsställande. Jag anser att det faktum att vi har skrivit under FN-konventionen om barnens rättigheter gör att vi har ytterligare anledning att mycket noga följa varje särskilt fall och se om vi brister. I så fall får vi undersöka vad vi kan göra för att situationen skall bli bättre. Särskilt svårt är det när det gäller flyktingsituationer. Jag kan försäkra att få ärenden är så svåra att avgöra för regeringen som just ärenden som gäller flyktingars situation. Inte minst tänker jag då på barnen i flyktingfamiljerna. Om jag skulle avgöra med hjärtat, skulle nästan varje familj få stanna. Men vi har att följa beslut som har fattats i denna riksdag, och då får vi också stå för de besluten. Jag tror faktiskt att vi i de allra flesta fall gör riktiga avvägningar.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsministern. Regeringen har tidigare lämnat ett förslag till riksdagen om att högskolan för lärarutbildning i Stockholm skall lokaliseras till Södertälje. Riksdagen begärde då viss kompletterande utredning. Min fråga är: Hur långt har det arbetet avancerat, och när planerar regeringen att kunna återkomma i ärendet?
Herr talman! Vi har kommit så långt att jag inom en mycket kort tid är beredd att träda över tröskeln till riksdagshuset med en skrivelse där förslag redovisas som jag hoppas skall bli till gagn för både de studerande ungdomarna i de södra delarna av länet och de människor som skall dra fördel de studerande ungdomarnas lärdom.
Herr talman! Sverige har tillsammans med sina nordiska grannländer byggt upp ett nära samarbete på många områden. Det är ett fint exempel på regionalt samarbete. Statsministern har i en generaldebatt i Nordiska rådet sagt sådant som antyder att statsministern skulle anse det enklare att bli av med de återstående murarna mellan de nordiska länderna genom att de gemensamt blir medlemmar i EG. Anser statsministern verkligen det vara en enklare väg, och i så fall varför?
Herr talman! Det låter förskräckligt. Jag undrar om inte frågeställaren förväxlar mig med Carl Bildt, som faktiskt uttalat att man genom samarbete i Europa lättare skulle kunna åstadkomma ett nordiskt samarbete. Min uppfattning är att det nordiska samarbetet har ett egenvärde och att vare sig vi blir medlemmar i EG eller inte skall det nordiska samarbetet stå på egna ben. Jag ser många viktiga områden i framtiden som gör att den nordiska samhörigheten blir viktig för oss i regionen, men jag bedömmer också det nordiska samarbetet som viktigt som en del i ett större regionalt samarbete i Europa. Därför ser jag inte någon motsatsställning mellan våra ambitioner t.ex. att bli medlemmar i EG och att vara ansvarsfull medlem i Nordiska rådet.
Herr talman! Jag har läst att statsministern blir arg och upprörd när överenskommelser inte hålls eller avtal sviks. Jag vill därför ställa en fråga till statsministern: Jag undrar om statsministern kan erkänna att den differentiering av momsen innebär att man sviker skattereformens överenskommelse om en enhetlig och generell moms.
Herr talman! Jag är utomordentligt tacksam att just Anne Wibble ställer denna fråga.

Det är att kasta sten i glashus från Anne Wibbles sida att säga att socialdemokraterna har brutit överenskommelsen genom förslag om en differentierad moms. Svaret på frågan är att jag inte anser att det bryter mot skatteöverenskommelsen.
Herr talman! Jag undrar om statsministern verkligen menar vad han säger, att en differentiering av momsen inte bryter mot principen om en generell moms.
Herr talman! Det börjar bli pinsamt att behöva påpeka för folkpartisternas skatteexpert, som gjorde ett så eminent arbete i samband med skattereformen, att vi i dag inte har en generell moms, utan den är differentierad. Vi har sådant som inte är momsbelagt, vi har en reducerad moms och vi har en som ligger över den generella momsen genom att vi har punktbeskattning.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieministern. Vi har i vårt svenska samhälle ungdomar som inte får reda på vem som är deras förälder, trots att det finns sådana uppgifter i svenska register. När kommer svenska ungdomar att få obetingad rätt att veta vem som är deras biologiska förälder?
Herr talman! Jag är inte riktigt säker på vad frågan syftar på, men jag känner ändock igen frågeställningen något. Mitt svar är att min uppfattning är att alla barn i Sverige skall ha rätt att få veta vem som är deras förälder.
Herr talman! När lägger i så fall regeringen fram ett förslag om en ändring i sekretesslagen som medger rätt att veta vem som är ens förälder, något som också står i FNs barnkonvention som Sverige också har ratificerat?
Herr talman! Jag kan inte svara på den konkreta frågan. Men vi kommer att lägga fram förslag så fort det är möjligt.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsministern: Kommer regeringen att motverka kraftiga höjningar av egenavgiften i arbetslöshetsförsäkringen, som en del partier har aviserat?
Herr talman! Som svar till Karl Hagströms fråga kan jag säga att en femdubbling av egenavgiften, något som har föreslagits av vissa partier, är för oss helt otänkbart.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsminister Bengt Göransson som berör lönebidragsanställda. Vilken beredskap finns i departementet för att följa utvecklingen när det gäller införandet av de flexibla lönebidragen, då särskilt med beaktande av de effekter som kan bli på kultursektorn?
Herr talman! Beredskapen är mycket hög. Jag har emellertid ansett det viktigt att inte försöka medverka till en permanentning för kulturområdet av lönebidragssystemet, om vi kan finna andra former. Men det är sådant som bereds i samband med budgetarbetet och överläggningarna mellan departementen.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsministern. Det har länge talats om krisen inom högskolan. För bara några dagar sedan kunde vi ta del av uppgifter om examinationsfrekvensen. Den har inte under överskådlig varit så låg som den var under föregående år. Är utbildningsministern oroad? Avser han att vidta några åtgärder?
Herr talman! Jag är så oroad att jag har sett till att riksdagen denna vår har möjlighet att behandla förslag till ändrade regler för högskolans verksamhet. Jag är dessutom så oroad att jag har gått till storms mot planer på, vilket vissa partier här i kammaren tycks vilja, att inordna högskolorna utanför universiteten i grundskolan tillsammans med ett helt nytt utbildningsverk. Sådana attacker motarbetar jag.

Herr talman! Också jag har en fråga till Bengt Göransson. Bengt Göransson har varit i Kalmar och oroat kalmarborna genom att säga att om folkpartiet liberalerna får mer att säga till om, är den regionala högskolan i Kalmar illa ute. Jag skulle vilja veta vad Bengt Göransson stödjer sig på när han påstår detta.
Herr talman! Jag stöder mig på ett gemensamt dokument undertecknat av herrarna Tobisson, moderaterna, och Leijonborg, folkpartiet liberalerna. I det dokumentet föreslås att sex universitet, de tekniska högskolorna och karolinska institutet på grund av sin särställning i det svenska utbildningsväsendet skall göras om till stiftelsee och befrias från plågan att vara statliga. I det dokumentet sägs ingenting om högskolorna, men väl i det bakomliggande dokumentet, som är en moderat motion och en moderat reservation till utbildningsutskottets betänkande. Där har man exakt samma förled, nämligen befrielsen av universiteten från det statliga inflytandet, där fortsättningen just är att de övriga högskolorna skulle reduceras till en sorts andra klassens utbildningsanstalter och samordnas med grundskolan i Göran Perssons skolverk. Det är vad moderaterna har föreslagit. Folkpartisterna har icke med ett ord sagt att de har någon annan synpunkt på den andra leden av det förslag som är lagt.
Herr talman! Då rekommenderar jag Bengt Göransson att läsa s. 9 i dokumentet. Där står bl.a.: Det är emellertid viktigt att också de mindre och medelstora högskolorna ses i ett forskningsperspektiv, inte minst för kvaliteten i den undervisning som ges. Det finns även ett långt stycke om de små regionala högskolorna.
Herr talman! Det är ett gemensamt dokument, som de förenade högerpartierna har lagt. I det dokumentet säger man: Det är en nystart för Dagarna innan detta dokument presenterades hade kammaren en debatt, där moderaterna ställde sig bakom sin motion och sin reservation och där man förklarade hur man vill hantera de mindre högskolorna. Av detta har jag dragit slutsatsen att man i folkpartiet liberalerna inte var beredd att känna färg. Det är möjligt att jag på den punkten har tagit fel. Vad vi då bevittnar i denna kammare är en sprucken högerallians. I det noterandet gläds jag.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Blom i spetsen och många lagmäns uppfattning att grundlagen inte tillåter att en lagman enväldigt väljer ut domare för speciella mål eller väljer ut domare för speciella måltyper? Anser justitieministern att det är lämpligt med en sådan ordning?
Herr talman! Våra domstolar har litet olika regler för på vilket sätt målen fördelas. Man får ta hänsyn till arbetsbelastningen inom domstolen, t.ex. när excepionella saker inträffar och om långa, tunga mål belastar domstolen. Det sker en lottning av målen, och man försöker fördela dem på ett sådant sätt att det inte blir en orimlig belastning på en rotel i förhållande till en annan. Jag vet inte vad frågeställaren egentligen syftar på. Alla domstolar har dessa regler, och de följs. Jag har inte den uppfattningen att de skulle strida mot någon grundlag.
Herr talman! Jag ställer frågan därför att man vill frångå lottningen eller det gemensamma uttagandet när det gäller bl.a. Stockholms tingsrätt, som är hårt arbetsbelastad. Detta har oroat många jurister i övriga Sverige.
Herr talman! De regler som finns i domstolarna, särskilt i de stora domstolarna, ger givetvis också ett utrymme att hantera fördelningen på ett sådant sätt att det blir en rimlig arbetsfördelning. Jag kan inte se att det skulle vara något fel i att säkerställa att domarna vid våra stora domstolar har en rimlig arbetssituation. Det är en uppgift för den som är chef för en domstol att verka för att målen kan handläggas på ett acceptabelt sätt.

Herr talman! Vi har kommit därhän att det är forskningen som skall debatteras i riksdagen. Vi kan konstatera att vi har något av ett mellanår. Forskningspropositioner läggs fram vart tredje år, dels för att universiteten och högskolorna skall ha en treårsram att röra sig inom, dels för att några nya, stora saker inte skall inflikas under den mellanliggande tiden. Det här kan naturligtvis leda till en del komplikationer. Frågan är om vi skall avstå från att över huvud taget debattera forskning under mellanåren och bara göra det vart tredje år. Skall vi ta upp nya förslag till en seriös prövning? Sådana möjligheter måste naturligtvis trots allt finnas även om ramarna en gång har getts. Det finns många stora principiella frågor som vi inte kan nöja oss med att diskutera vart tredje år.

När frågan behandlades i utskottet tvingades vi av tekniska skäl att i sådana frågor som har beretts någon gång under de senaste åren hänvisa till, till de särskilda reservationer som fanns i de tidigare betänkandena. Det har har skett särskilda yttranden. Det är alldeles uppenbart att man inte kan nöja sig med detta i alla situationer. Från oppositionens sida har vi i några fall tvingats göra vad vi uppfattar som nödvändiga markeringar. Vi har också fört fram vissa nya krav som uppstått bl.a. till följd av förändringar i omvärlden. I det sammanhanget berörs bl.a. tyska språket. Riksdagen beslöt 1986 att en av de två befintliga professurerna i tyska vid universiteten i Uppsala och Stockholm skulle förändras till en professur i tyskspråkig litteratur. Detta skulle ske när innehavaren i Stockholm eller Uppsala gick i pension. Det drabbar nu Stockholm, som inte kommer att ha en enda professur i tyska språket om riksdagen och utskottet får som de vill. Med tanke på allt som hänt söder om våra gränser, 100 miljoner av våra närmaste grannar är tyskspråkiga är detta ett fattigdomsbevis som vi inte kan acceptera. Därför borde riksdagen mot bakgrund av de förändrade förhållandena ha omprövat det tidigare ställningstagandet och inte gjort denna förändring av ämnesinnehåll. Ett annat tecken på de stora förändringar som har inträffat är kraven på utlandslektorat i estniska och fasta forskningsresurser när det gäller estniska. Detta kan kanske så småningom leda fram till en professur. Det borde riksdagen också ha tagit fasta på. Sedan har vi de gamla kraven på en ökning av medlen för omvandling av utbildningsbidrag till doktorandtjänster eller inrättande av flera doktorandtjänster. Det har på goda grunder ifrågasatts om de pengar som har avsatts räcker för en omvandling och nyinrättande av doktorandtjänster. Vi har inte kunnat få något klart besked från utskottet i denna fråga. Jag skulle inte bli förvånad om det blir omöjligt att hålla det tidsschema som riksdagen tidigare slagit fast när det gäller dessa frågor. Jag var inledningsvis inne på frågan om forskning i tjänsten för alla forskningskompetenta högskolelektorer, alltså för dem som är utbildade för forskning och sedan inte i sina tjänster vid universitet och högskolor får utöva det som de egentligen är utbildade för. Den frågan tas nu inte upp närmare, utan den får uppenbarligen återkomma i nästa års forskningsproposition -- ett slöseri med de resurser vi har här i landet.

Dessutom skulle man förstärka på litteratursidan när det gällde den humanistiska forskningen. Linköpings universitet. Jag tar upp den här frågan särskilt därför att den socialdemokratiska talesmannen -- eller taleskvinnan -- Berit Löfstedt på intet sätt är obekant med förhållandena vid När Linköping diskriminerades i dessa sammanhang trodde jag att det berodde på ett tekniskt fel, nämligen det faktum att man i Linköping -- av alla universitet -- endast har en odelad fakultet. Det finns alltså ingen matematisknaturvetenskaplig och ingen humanistisk fakultet, utan man har i det här fallet en gemensam filosofisk fakultet. Att sådana här tekniska fel inträffar då och då från utbildningsdepartementets sida har vi tyvärr blivit varse i alltför stor utsträckning, inte minst när det gäller den s.k. gymnasiereformen. Men när det här kravet förs fram på nytt -- att Linköping skall ha sin beskärda del av högskolelektorernas forskning, att pengar skall avsättas till den filosofiska fakulteten i Linköping och att biblioteket skall förstärkas på den humanistiska sidan -- får vi till vår förvåning veta att utskottet inte ändrat uppfattning. Nej, det låter sig säkert sägas. Vad är det för uppfattning som utskottet inte ändrat? Jo,att man skulle avslå denna begäran. Däremot har jag inte sett någon vettig motivering till att Linköpings universitet i dessa sammanhang skall diskrimineras. Jag efterlyser om Berit Löfstedt till äventyrs kan ange en motivering från regeringspartiets sida. Herr talman! Det skulle vara mycket mer att säga om detta. Men tiden är kanske ändå inte lämpad för en större forskningspolitisk debatt. Det verkar litet avslaget att nu på två minuter försöka dra upp några nya större principer, och jag avstår från det. Men jag yrkar i det här fallet bifall till reservation 20. Det betyder naturligtvis inte att jag inte skulle ställa mig bakom alla de andra moderata reservationerna; det gör jag naturligtvis på sedvanligt sätt.

Herr talman! Återigen har vi en forskningsdebatt, kanske av litet mindre slag, som nästan känns avslagen efter den stora debatt vi hade för ett år sedan. Detta är andra året i en treårscykel. Men det är fortfarande så att målmedveten, kraftfull och uthållig satsning på högre utbildning och forskning är nödvändig, om Sverige skall behålla sin ställning som välfärdsstat och avancerad industrination. Vi lever ju i en tid och i en värld där den allmänna kunskapsnivån hos befolkningen är avgörande för landets utvecklingskraft och internationella konkurrenskraft. I dag ställs ju stora förhoppningar på vetenskapens möjligheter att ge kunskaper som bidrar till en positiv utveckling för mänskligheten. Förväntningarna på vetenskapliga resultat och förklaringsmodeller gäller också humaniora och samhällsvetenskap. I ett välfärdssamhälle blir det alltmer uppenbart att goda materiella förutsättningar inte är tillräckliga för ett gott liv. Ett i ordets verkliga mening mänskligt samhälle har behov av djupare kunskaper också om andliga, kulturella, sociala och etiska värden. När det gäller forskning är ett problem i Sverige att vi inte får ut så mycket av våra satsningar som andra länder får ut av sina. I OECD-studier, refererade t.ex. i Lennart Olssons och Lars Rignells bok Tillväxtens drivkrafter, visas att Sveriges utbyte av FoU-satsningar i form av högteknologiexport varit dåligt. Det är också viktigt att påpeka att Sveriges forskningssatsningar i förhållande till BNP ingalunda är störst i världen. Undantas militär forskning, har det statliga forskningsanslaget på 80 talet inte alls utvecklats i takt med industrins satsningar. Andra jämförelser visar på ett annat problem, nämligen att det har skett en förskjutning från grundforskning till tillämpad forskning och utveckling. Detta har belysts i en studie som Vetenskapsakademien och UHÄ har gjort tillsammans. De här nämnda observationerna kan, tagna tillsammans, verka förvånande. Forskningsproduktivitet i mera kortsiktiga ekonomiska termer borde gynnas av en förskjutning i riktning mot tillämpning och produktutveckling. Att så inte skett i Sverige beror möjligen på att vi sågat av den gren vi sitter på. Framgångsrik tillämpad forskning förutsätter en bred och gedigen grundforskning. För att Sverige även i fortsättningen skall vara ett vitalt och konkurrenskraftigt land måste forsknings och högskolepolitik vara ett prioriterat område. Högskolan är på en gång en spjutspets in i framtiden och en hävstång för tillväxten. Vi i folkpartiet liberalerna tror på en utveckling mot mer autonoma universitet och högskolor. Vi behöver bättre pedagogik och kvalitet i grundutbildningen. Vi behöver fler som vill satsa på forskarutbildning. Vi behöver högre examinationsfrekvens. Vi behöver minska den centrala byråkratin och öka det lokala ansvaret. Vi behöver bättre utvärderingsmetoder. Vi behöver fler kvinnor som vill satsa på akademiskt arbete. Vi behöver ta till vara våra högutbildade invandrare. Vi behöver ökade internationella kontakter och ökad internationalisering i utbildning och forskning. Herr talman! Med anledning av dagens betänkande vill jag inte yrka bifall till någon reservation. Men självfallet står vi i folkpartiet fast vid de reservationer vi har skrivit själva eller tillsammans med andra. Vi har t.ex. framhållit vikten av ett lektorat i estniska -- och att man 1992 bör återkomma till riksdagen med förslag om detta.

Vi har även skrivit en reservation där vi föreslår 4 milj.kr. ytterligare till akustikinstitutionerna vid de tekniska högskolorna, som ett led i vår plan för att minska buller som miljöförstörande faktor. Riksdagen har tidigare begärt en aktionsplan av regeringen. Vi vill alltså att frågan om buller skall högprioriteras i denna aktionsplan. Dessutom har vi skrivit en rad särskilda yttranden, där vi hänvisar till den forskningsdebatt och det forskningsbetänkande som vi hade för ett år sedan. Jag vill här bara nämna två av dessa yttranden. Det ena gäller fortsatt överföring av medel till grundforskning, dvs. att man ytterligare skall minska sektorsforskningens del till förmån för forskning på eget programansvar. I det andra yttrandet hänvisar vi till vår reservation 40 förra året om forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. För det första gäller det att ge lärarna forskarutbildning för att garantera kvalitet. För det andra gäller det att få ett samarbete med andra forskningsinstitutioner. Vidare finns det bland de små och regionala högskolorna vissa som har kommit litet längre än andra, och dem bör man också i första hand ''släppa loss''. Det gäller högskolorna i Växjö, Örebro och Jag yrkar alltså inte bifall till någon reservation, men jag står naturligtvis bakom de reservationer som vi avgivit.

Herr talman! Jag står bakom de reservationer som vänsterpartiet har formulerat till det här betänkandet. Jag avstår dock från att yrka bifall till någon av dem med hänsyn till kammarens arbetssituation. Jag skall helt kort kommentera ett par reservationer. Det har tidigare nämnts här att den egentliga forskningspolitiska debatten hade vi för ungefär ett år sedan här i kammaren. Det stämmer ju. Jag drar mig till minnes, när man fattade så viktiga beslut här i kammaren, som berörde så många människor ute i samhället direkt och indirekt, att detta nästan inte berördes med en rad i svenska tidningar eller med något inslag i andra media. Detta är ju högst anmärkningsvärt egentligen, eftersom det ju är skattebetalarnas pengar vi beslutar om. Det bör finnas ett allmänt intresse hos läsarna att få reda på vilka kloka beslut vi fattar här när det gäller deras egna medel. Till det här betänkandet har vi fogat flera reservationer. En reservation handlar om att vi vill bygga ut och skapa större utrymme för doktorandtjänster. Det vill vi i vänsterpartiet mot bakgrund av att vi ser nödvändigheten av att skärpa Sveriges konkurrenskraft när det gäller högre utbildning och forskning. Det är viktigt för att vi skall kunna utveckla våra produkter bl.a. på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Vi lägger detta förslag även mot bakgrund av att vi vill att det skall bli en mer allmänomfattande syn på forskning som vilket arbete som helst. Det är ett nödvändigt samhällsarbete som dessa doktorander utför. Då skall de avlönas för detta. Förr eller senare kan vi övriga i samhället tillgodogöra oss deras arbete. Det är en ambition vi har att försöka ändra grundinställningen ute i samhället till högre utbildning och forskning. Vi har också avgivit en reservation som tar upp frågan om viss forskningsförstärkning när det gäller högskolorna i Växjö, Örebro, Karlstad och Sundsvall/Härnösand. Dessa högskolor intar en särställning bland de regionala högskolorna. Där bedrivs en viss forskningsverksamhet. Vi tror att Sverige inte skulle må illa av att nab finge fasta forskningsresurser på fler ställen än vad vi har i dag. Dessutom tror vi att man har råd med det. Det är t.o.m. så att vi inte tror att man har råd att avstå från att ta till vara de ambitioner som finns vid de här högskolorna när det gäller forskningsverksamhet. Det är förvisso så att beslut om forskningspolitiken tas vart tredje år.

Så det finns ett visst samband med treårsbesluten och en vilja från vår sida att gå vidare. Det här är första steget, och vi kan tänka oss -- i mån av medel, kompetens och möjligheter i övrigt -- att gå vidare med ytterligare högskolor, naturligtvis.

Herr talman! Jag skall bara påpeka det alla andra redan har påpekat, att vi förde den stora forskningspolitiska debatten, som omfattade tiden 1991 94, redan för ett år sedan. Det var en fredag och lördag i början av juni. Det betänkande kammaren behandlar i dag innehåller följaktligen mycket få nyheter. Det skall heller inte vara på något annat sätt, om vi bär oss någorlunda disciplinerat åt. I betänkandet finns alltså forskningsfrågorna från budgetpropositionen och det som är nytt, ett förslag från den s.k. Det finns ändå en lång rad motioner på det här området, därför att vi värnar på alla möjliga sätt om våra forskningsresurser ute i landet, och det är väl förståeligt. Mycket av det som tas upp i motionerna är sådant som var föremål för behandling redan i fjol, fast det finns några primörer. Vi skulle i princip kunna köra en repris på debatten för ett år sedan. Om vi ginge till riksdagens protokoll, skulle vi kanske t.o.m. i långa stycken ha manus. Men det verkar meningslöst, och en total upprepning har vi också funnit meningslös vid utskottsbehandlingen. Därför har partierna i princip bara fogat särskilda yttranden till de punkter där de för ett år sedan hade reservationer, detta för att markera att man inte har flytt från de ståndpunkter man intog då. Det har vi tyckt vara en ganska god ordning i utskottet. Jag har uppfattat att det inte har skett bara för att förenkla utskottsbehandlingen utan också för att förkorta den här och nu pågående debatten. Jag tänkte begränsa mitt inlägg till att handla om sådant som ändå är nytt i regeringsförslag eller i motioner och möjligen litet annat. Nästa stora forskningsdebatt får vi ta våren 1993, så vi får ladda upp till dess. 213 nya miljoner finns ändå i budgetpropositionen, och de är en ren uppföljning av fjolårets riksdagsbehandling. Jag tänkte inte nu gå in på vad de skall användas till. Däremot kanske det finns anledning att redovisa att riksdagen för ett år sedan beslutade om en förstärkning till forskningen, jämfört med regeringens förslag, på sammanlagt 10 137 000 kr. Regeringen har med hänvisning till detta och för att finansiera riksdagens påslag gjort motsvarande anslagsminskningar, som har fördelats proportionellt över de olika anslagen för forskning och forskarutbildning. Vad utskottet nu enhälligt föreslår riksdagen göra är att återföra dessa drygt Med anledning av några flerpartimotioner om resurser till jämställdhetsforskning bemödade sig utskottet ordentligt i fjol för att nå en viss höjd på det området. Bl.a. beslutades att forskningsrådsnämnden skulle få särskilda medel till informationsprogram för jämställdhetsforskning. Några pengar för detta har vi inte hittat i budgetpropositionen. Utskottet föreslår därför att FRN skall tillföras 1 milj.kr. för detta ändamål. Det innebär bifall till ett par motioner. I tillväxtpropositionen finns, som jag redan sagt, förslag om att 120 nya doktorandtjänster skall inrättas vid de tekniska fakulteterna till en slutlig kostnad av 30 milj.kr. För budgetåret 1991/92 handlar det om 7,5 milj.kr. Industrin behöver fler doktorerade medarbetare inom fler av teknikens områden än i dag. För att svensk industri skall kunna stå sig i internationell konkurrens behövs nya kunskaper. Forskningen vid högskolorna behöver också få fler disputerade. Dessutom kräver både dimensionering och kvalitet i den tekniska grundutbildningen fler disputerade lärare. Så nog finns det goda skäl att förse de tekniska fakulteterna med fler doktorandtjänster. Jag vill då också påminna om att de tekniska fakulteterna prioriterades i fjol, när medel anslogs för omvandling av utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Nu har förslaget om de nya doktorandtjänsterna inte varit särskilt kontroversiellt i utskottet. Det är egentligen bara miljöpartiet som inte riktigt vill vara med på noterna när det gäller prioritering av de tekniska fakulteterna. Övriga partier tycker att det som görs på teknisk fakultet i det här sammanhanget är okej, men vill i varierande grad skjuta till mer pengar för att öka takten i omvandlingen på olika andra faktultetsområden. De är naturligtvis ute i vällovligt syfte. Det är bara det att vi inte har aldrig sinande brunnar att ösa ur, även om utbildningsutskottet ibland uppför sig som om det var så. En del idéer om nya insatser på forskningens område finns i ett antal motioner. Ibland har dessa förslag också tagits upp i reservationer -- det har framkommit i de tidigare inläggen. Det gäller t.ex. estniska, miljövetenskap, buller, avfallsåtervinning och Vetenskapens hus. Alla dessa förslag har det gemensamt att de säkert är alldeles förträffliga idéer. Dessutom är de framlagda i vällovligt syfte. Men riksdagen tog bara för ett år sedan ställning till fördelningen och omfattningen av forskningsresurserna. Alla andra goda förslag får vi nu lagra och pröva tillsammans med annat både nytt och gammalt våren 1993, när det är dags för nästa forskningsbeslut. Sedan kan man naturligtvis säga att det har kommit upp en ''hjärtehjärtefråga'', som man tycker att man ändå vill föra fram. Det må vara partierna och riksdagsledamöterna obetaget att göra det, men vi har försökt hålla någon linje i utskottet ändå, nämligen att få saker och ting prövade i ett sammanhang. Därför är många av ställningstagandena till motioner, både enskilda och partimotioner, av den arten att vi liksom inte riktigt går in i förslagen och säger att det här kan vi inte ha av det och det skälet, utan vi har tyckt att vi får slå ihop dem och låta dem ingå i en gemensam tävlan. Jag skall inte glömma att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna, men jag tänkte ändå att jag skulle passa på att kommentera något av det som har tagits upp i de tidigare inläggen. Birger Hagård talar om situationen i Linköping när det gäller särskilda fakultetsresurser till litteraturförsörjningen och sådant. Nu pågår ju en genomlysning av temaforskningsorganisationen, och det är inte alls omöjligt att den i samband med nästa forskningsproposition leder fram till kompletteringar av strukturerna i Linköping, så att den situation Birger Hagård talar om inte uppstår. I övrigt kan jag väl säga att frågan avgjordes ju i fjol. Både Margitta Edgren och Marianne Andersson har talat om den medicinska kvinnoforskningsprofessuren, som har föreslagits skall förläggas till Linköping. Jag vill bara säga om den att den inte har behandlats av regeringen på något annat sätt än som skett för de två motsvarande professurerna, som också är ett resultat av fjolårets beslut, nämligen den i nationalekonomi och den i sociologi. De har hanterats på samma vis, inkl. att man har föreslagit universitet som de skall knytas till. Jag är dessutom övertygad om att Linköping har både flexibilitet, miljö och annat som gör att man klarar att vara värd för den nya medicinprofessuren på kvinnoforskningsområdet. Marianne Andersson i Vårgårda nämnde avfallsforskning som ett exempel på sådant som man kan känna alldeles särskilt för. Det finns dock medel, bl.a. inom det nya avfallsforskningsrådet, som har börjat arbeta. Man förfogar över 87 miljoner under treårsperioden. Så det är väl inte så illa ändå. Det är klart att det är bra med en miljon till. Jag vet också att det Marianne Andersson har tagit upp kanske har en något annan inriktning, men det är ju inte så att vi inte sysslar med forskning på det här området, utan det är ett område som var betonat i fjolårets forskningsproposition. Jag yrkar som sagt bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Med anledning av vad Berit Löfstedt sade eller kanske inte sade när det gällde den särskilda fakultetsresursen till forskning för högskolelektorer i Linköping kan jag konstatera att det finns fortfarande inget svar på min fråga: Varför skall Linköping av alla universitet i landet särskilt diskrimineras? Berit Löfstedt hänvisar till temaforskningen och säger litet luddigt att den väl skall kunna belysas under den närmaste tiden, och vi får se vad det kan medföra. Men, Berit Löfstedt, detta har inte ett enda dugg med temaforskningen att göra. Temaforskningen i Linköping har inte en enda högskolelektor anställd. Min fråga gäller högskolelektorerna som finns ute i den andra verksamheten, icke i forskningsverksamheten, och som inte har den möjlighet som deras kolleger har vid alla de andra universiteten. Jag har efterlyst en enda vettig motivering varför högskolelektorerna i Linköping skulle diskrimineras. Jag har inte fått något som helst svar, antagligen av det enkla skälet att det inte finns något vettigt svar att ge på frågan. Så ytterligare en sak bara. Nya frågor dyker upp, säger Berit Löfstedt, och det finns inte pengar till allt. Nej, låt mig då bara ställa frågan: Varför skall man då vidmakthålla ett i och för sig inte särskilt vettigt beslut om att ändra den enda professuren i tyska vid Stockholms universitet till att bli en professur enbart i tyskspråkig litteratur? Hade det inte varit rimligt att säga sig att mot bakgrund av vad som hänt kan vi inte hålla fast vid det beslutet, alternativt att göra en ordentlig beställning så att vi åtminstone i nästa forskningspolitiska proposition får ett förslag om inrättande av fler professurer? Det är fler professurer i tyska och inte färre som vi kommer att behöva.
Herr talman! Berit Löfstedt säger att Linköping säkert är den bästa värden för professuren i kvinnoforskning. Det är mycket möjligt, men innan den varit utsatt för fri prövning vet vi inte det. Det vore jättebra, om denna professur inte särbehandlades jämfört med andra medicinska professurer. Det går inte att göra den koppling som Berit Löfstedt gjorde med nationalekonomi. Den här professuren skall vara förenad med en överläkartjänst eller en distriktsläkartjänst, och det är ju inte en professur i nationalekonomi. Så jag menar att med tanke på professuren själv så att säga, dess validitet och för att den inte skall kunna ifrågasättas, borde den ha varit föremål för ett normalt förfarande, dvs. att den hade utlysts och därefter placerats. Så gäller normalt för alla medicinska professurer. Observera att Forum för kvinnoforskning i Sverige har rekommenderat att professuren skulle placeras i Umeå. Det har reservanterna inte gått på, utifrån vårt synsätt att den skall utsättas för ett normalt förfarande och därefter placeras. Det tycker jag borde ha skett, eftersom det är enda sättet att säkerställa att den inte senare kommer att ifrågasättas. Själva ämnet är så nytt och kontroversiellt, och det finns många motståndare till detta ämne. Därför hade vi unnat denna professur att så att säga inte kunna ifrågasättas från början.

Herr talman! Till Birger Hagård vill jag säga att ibland blir vi härskna på regeringen för att den inte gör som vi säger. I fallet med den tyska professuren har regeringen gjort som vi har sagt, dvs. förändrat professuren. Sedan är det klart att det kan behövas fler professurer i tyska, men det har ju inte ens Birger Hagård föreslagit, utan det är någonting som får prövas i annat sammanhang. Universiteten kan komma att få chansen att pröva sådana saker alldeles själva i framtiden, om de intentioner följs som regeringen har i fråga om inrättandet av professurer, men det är en annan debatt en annan dag. Visst ser forskningsorganisationen annorlunda ut i Linköping, av historiska skäl, och det är inte alls omöjligt att den behöver kompletteras så att den både har den speciella karaktär som den har där och också stämmer bättre överens med organisationen vid andra universitet. Men även den frågan tror jag att vi får ta ställning till i ett annat sammanhang. Vad beträffar medicinprofessuren är en av de viktigaste saker som man kan uppnå i det här sammanhanget att få i gång forskningen raskt på detta område, som är banbrytande. Jag är övertygad om att både Marianne Andersson i Vårgårda och Margitta Edgren är överens med mig om att det viktigt att komma i gång, att börja utbilda doktorander och påbörja forskningen. Det är ju en sak som man kan klara genom att göra den här kopplingen omedelbart. Överläkartjänsten har tydligen Margitta Edgren fått på hjärnan på något vis. Det är vanligt och mycket naturligt att medicinprofessurer är kopplade till överläkartjänster. Det är inte alls bara i Linköping. Det är t.o.m. så att UHÄ tyckte att så skulle vara fallet.
Herr talman! Låt mig först av allt konstatera att utbildningsutskottet har många gånger tagit för vana att köra över regeringen och dess förslag i olika sammanhang. Det borde ha varit möjligt att ta ett liknande initiativ och köra över regeringen också den här gången när det gäller tyska språket och professuren i tyska eller i varje fall att försöka ordna detta på ett hyggligt sätt. Varje vän av ordning måste ju säga att det inte har blivit ett bra resultat som nu kommer fram av beslutet. Man kunde i varje fall ha sagt någonting om det för framtiden önskvärda av att ha ytterligare någon professur i tyska, att man velat få detta belyst för framtiden, etc. När det gäller frågan om den särskilda fakultetsresursen för högskolelektorer, som finns vid alla universitet utom Linköping, är det alldeles uppenbart att Linköping inte kan få stå tillbaka av organisatoriska skäl, därför att man i Linköping skulle ha en odelad fakultet. Det är hur enkelt som helst att anslå de i det här fallet futtiga medel som behövs till den filosofiska fakulteten i Linköping, att användas på sätt som annars har föreskrivits för de övriga universiteten. Fakultetsorganisationen kan ju inte vara något som helst godtagbart skäl för ett avslag och för den diskriminering som nu förekommer. Jag vet fortfarande inte vad den här särbehandlingen, den här diskrimineringen, av högskolelektorerna i Linköping kan bero på. Det enda jag kan se är den tekniska historien, att man inte har hittat motsvarande humanistisk eller matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Men, som sagt, detta kan aldrig i världen vara någon vettig förklaring. Kolleger vid de små och mindre högskolorna har fått särskilda anslag som de har kunnat använda för sin forskning. Det återstår alltså här att rätta till en uppenbar felaktighet som har blivit begången. Det är inte någon rättvisa som är förhärskande här för de olika befattningshavarna i olika delar av landet. Jag tycker att Berit Löfstedt borde kunna instämma i det och säga att regeringen här har gjort ett misstag och att det skall rättas till inom den närmaste framtiden. I stället försöker hon hitta mer eller mindre krystade förklaringar som inte har med saken att göra.
Herr talman! Visst är de flesta professurer inom medicinska områden förenade med en överläkartjänst, Berit Löfstedt. Jag försökte bemöta det argument som Berit Löfstedt framförde tidigare, nämligen att andra nya professurer, t.ex. inom nationalekonomi, hade tillsatts på samma sätt. Jag menade då att en professur i nationalekonomi är knappast förenad med en överläkartjänst. Vidare har vi argumentet om att snabbt komma i gång med forskning. Jag vill då hänvisa till det brev som dekanerna i medicin har skrivit till oss. De befarar att detta tillsättningsförfarande kommer att innebära en satsning på en verksamhetsinriktning som först efter en lång tid kan generera förväntade forskningsresultat. Denna typ av tillsättning fördröjer enligt deras förmenande processen att få i gång forskning inom detta område, som vi är överens om är viktigt.
Herr talman! Bara några ord till Birger Hagård om de tyska professurerna. Om vi vill köra över regeringen, skall det åtminstone vara för att regeringen har kört över oss. Här har regeringen gjort som vi har sagt. Då kan jag inte begripa varför vi skall köra över den.

Herr talman! Frågan om ett nätverksuniversitet i Sydostsverige tillhör den rad av goda förslag som vi i utskottet har på vårt bord -- nya och gamla. Det har varit för oss övermäktigt att prioritera bland dessa förslag och säga att några av dem bör regeringen särskilt belysa. Vi har utgått från att den beredningsprocedur som sträcker sig över tre år inför en forskningsproposition innehåller alla de bakgrundsutredningar och överväganden som gör det möjligt för oss att sedan ta ställning till ett samlat förslag. Därför har vi inte bara i det här fallet utan även i flera andra fall gjort en summarisk process. Det är svårt för oss att lyfta fram några frågor att skicka till regeringen med ett tillkännagivande. Att redan på detta stadium göra en prioritering av vad vi kan tycka är särskilt viktigt har vi inte underlag för. Vi har inte sagt att denna fråga inte är viktig. Vi har bara sagt att vi inte tar någon ställning nu.

Herr talman! Vi har ett stort ansvar för bevarandet av vår kultur. Den finns dokumenterad i historiska byggnader, i konst och i litteratur. Men vi har kulturminnen i form av fornlämningar och fornfynd som också bidrar till vår kunskap om gångna tider. Vår kultur är ett arv från våra förfäders och fäders skapande liv. Det är utifrån detta arv som vi kan fortsätta att skapa. Detta perspektiv bakåt skall uppfattas som en tillgång, en uppfordran till nya skapande initiativ. Vi har under behandlingen av regeringens proposition om fornminnesbrott m.m. lärt oss ett par ting. För det första är det angeläget att man vid utformningen av propositioner som föreläggs riksdagen låter sig informeras väl genom kontakter med berörda parter. För det andra är det viktigt att de människor som kan beröras av eventuella lagändringar inte drar sig för att kontakta riksdagsmän och även begära företräde inför utskottet. Det betänkande vi nu skall fatta beslut om -- i enighet -- är i sina skrivningar i vissa avseenden inte så kategoriskt som regeringens proposition. Detta som en följd av att det under ärendets behandling i utskottet framkommit att s.k. metallsökare har en mer omfattande yrkesmässig användning än som exemplifieringen i propositionen visar. Vi oroas självfallet över de ökande brotten mot bestämmelserna till skydd för fornlämningar och fornfynd. Därför beslöt riksdagen förra året att det generella förbudet att använda metallsökare på Nu föreslås att förbudet skall omfatta hela landet. Ett förbud mot användning av metallsökare garanterar naturligtvis inte skyddet av våra fornlämningar. Så enkelt är det inte. Vi har en tendens i Sverige att ropa på förbud i tid och otid. Det löser inga problem -- men skapar lätt ett förbudssamhälle som vi moderater tar avstånd ifrån. Det är missbruket åtgärderna skall riktas mot, inte själva bruket. Därför har vi också godtagit förslaget om att införa en straffskärpning -- Herr talman! Jag slutar detta anförande med att citera sista stycket i vårt och folkpartiet liberalernas gemensamma särskilda yttrande: ''I den nu rådande situationen -- med rapporter om tilltagande plundring av fornlämningar med hjälp av metallsökare även i andra delar av landet än Gotland och Öland -- vill vi inte motsätta oss en lagstiftning i enlighet med regeringsförslaget. Vi vill dock framhålla att vi vid denna bedömning förutsätter att de nya reglerna kommer att tillämpas av myndigheterna i enlighet med vad utskottet uttalat om grunderna för länsstyrelsernas tillståndsprövning. Utskottets uttalande innebär en mera generös tillämpning än regeringens förslag. Det är angeläget att denna förverkligas även i praktiken''.

Herr talman! Det är mycket angeläget att få ett snabbt slut inte bara på det olagliga skattletandet i våra fornlämningar, utan också den förstörelse av olika kulturlager som skattletarna gör sig skyldiga till. För ganska precis ett år sedan enades riksdagen om att begära en straffskärpning mot fornminnesplundrare och att förbudet att på Gotland över huvud taget använda metallsökare också skulle gälla Öland. Lagförslaget om straffskärpning är mycket bra men regeringen vill gå längre än så och med undantag för vissa myndigheter totalförbjuda användande av metallsökare i hela landet. Så länge ingen föreslagit totalförbud t.ex. mot användande av skjutvapen för att man sätter skyddet av människor högst tycker vi inte att ett totalförbud mot metallsökare står i rimlig proportion till vad man vill uppnå. På Gotland och Öland där fornlämningarna ligger tätt kan det vara befogat, men för resten av landet, dvs. fastlandet, där riksantikvarieämbetet ändå bara kunnat påvisa ett misstänkt fall av brottsligt förfarande, vore det att ta i i överkant. Sätt gärna åt bovarna -- och här tycker vi att regeringen har tagit i rejält -- men varför straffa de vanliga sakletarna, för att tala med Pippi Långstrump? De är ändå många fler. I 20 § andra stycket står visserligen att länsstyrelsen kan lämna tillstånd om skäl därtill föreligger, men som lagtolkarna är många har ett enigt utskott understrukit att man inte bör vara onödigt restriktiv vid tillståndsgivningen. I det särskilda yttrandet från folkpartiet liberalerna och moderaterna har vi velat betona att det är missbruket och inte bruket av metallsökare som skall beivras. Vi vill också markera att vi förordar större generositet vid behandling av ansökningar. Vi delar alltså inte statsrådets uppfattning att hobbybruk av metallsökare måste få stå tillbaka för det allt överskuggande intresset att skydda fornlämningarna. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till kulturutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Vi skall egentligen inte debattera ärenden där vi är ense, men det särskilda yttrande som moderaterna och folkpartiet liberalerna har framlagt i anslutning till detta betänkande gör att jag ändå vill ta till orda litet. Det har blivit nödvändigt för mig att framhålla att för alla oss som känner ansvar för vårt kulturarv känns det angeläget att välkomna förslaget i propositionen, både beträffande straffskärpningen och när det gäller att utvidga området för förbud till hela landet. Liksom riksantikvarieämbetet och en lång rad länsstyrelser i landet som är ansvariga myndigheter på området ser vi med stor oro på den plundring av fornlämningar som förekommer och som ökar. Som har sagts av de föregående debattörerna utvidgades förra året området där förbud för metallsökare gäller till att omfatta både Gotland och Öland. Då diskuterades frågan om förbud skulle gälla i hela landet. Riksdagen sade dock att den saken skulle prövas i samband med ett lagstiftningsärende. Nu har vi alltså fått ett förslag från regeringen som innehåller både den önskade straffskärpningen och förslag om att förbud skulle omfatta hela landet. Jag skulle vilja citera några rader ur propositionen: ''Att avgränsa vissa områden av landet som särskilt skyddsvärda med hänsyn till deras fornminnen är dock svårt att göra. Det är också svårt att -- utifrån det hittills kända fynd och fornlämningsmaterialet -- peka ut något särskilt område i landet som inte skulle vara begärligt för plundrare. På grund härav föreslår jag att användningsförbudet skall omfatta hela landet.'' Ett enigt kulturutskott instämmer i att det inte kan göras någon avgränsning av områden där hotet skulle föreligga i väsentligt mindre mån än i övrigt. Så kommer vi alltså till slutsatsen att det är motiverat att förbjuda användningen av metallsökare i hela landet. Från förbudet att använda metallsökare skall undantag kunna göras utan onödig restriktivitet för såväl yrkesmässigt bruk som för fritidsändamål, under förutsättning att betryggande garantier finns mot missbruk av tillståndet. Även om detta är kulturutskottet enigt. I anledning av vissa formuleringar i det särskilda yttrandet skulle jag vilja säga att vi för vår del alltid utgår ifrån att regler som riksdagen fattar beslut om kommer att tillämpas av myndigheterna i enlighet med vad utskottet uttalat och riksdagen beslutat. Fattas bara!
Herr talman! Förra årets beslut här i riksdagen innebär att vi begärde att regeringen skulle komma tillbaka med en ändrad lag som medförde en straffskärpning. Det har vi nu fått och det är vi tacksamma för. Men riksdagen begärde aldrig något totalförbud mot användande av metallsökare, av det skälet att vi inte tror att förbud skyddar våra fornlämningar. Däremot medförde de tidigare lägre straffsatserna dels att ingen avskräcktes från att hålla på med denna plundringsverksamhet och dels att det var omöjligt för myndigheterna att egentligen vidta några åtgärder.
Herr talman! Självklart förutsätter vi, Sylvia Pettersson, att myndigheterna följer det vi beslutar här. Men vad vi har varit rädda för, och med all rätt, är att myndigheterna i sin tillämpning av bestämmelserna blir så byråkratiska att det blir nästintill omöjligt att få tillstånd att använda dessa metallsökare för alla de människor som använder dem i sin hobbyverksamhet och för att de har ett stort intresse för sin bygd. De skall tvärtom ges alla enkla möjligheter att få detta tillstånd. Jag tycker att vi ofta andas litet för mycket av misstänksamhet mot människor. De allra flesta människor är faktiskt hederliga och har ingen avsikt alls att missbruka metallsökarna till att plundra fornminnesplatser.
Herr talman! Nu känns det plötsligt som om jag måste ställa frågan, kanske till både moderaterna och folkpartiet, men mest till Margareta Fogelberg: Om ni är så starka motståndare till förbud mot användande av metallsökare i hela landet, varför har ni inte reserverat er? Sedan skulle jag bara vilja säga till Lars Ahlström att om moderaterna är eniga med oss övriga i utskottet om att det är givet att myndigheterna följer de beslut vi fattar i riksdagen, då behövs ju inte ett särskilt uttalande om detta i ett särskilt yttrande.
Herr talman! Som Sylvia Pettersson, med fler år i riksdagen än jag, vet är en enig utskottsskrivning mycket starkare än en majoritetsskrivning med reservationer. Vi har ställt upp på lagförslaget, men i vårt särskilda yttrande har vi velat betona behovet av generositet emot dem som kan använda dessa metallsökare på ett lagligt sätt.

Herr talman! Vi skall nu behandla ett betänkande som gäller vissa ändringar i plan och bygglagstiftningen. Plan och bygglagstiftningen är ett av de mest omfattande lagstiftningsarbeten som i ett sammanhang har genomförts i Sverige. Riksdagsbeslutet fattades efter en omfattande omskrivning i bostadsutskottet av lagförslaget i propositionen. Det är förmodligen det mest omfattande lagstiftningsarbete som skett direkt här i riksdagen. Centern medverkade i det arbetet och stod bakom den majoritet som har genomfört huvuddragen i förslaget. Mot bakgrund av att det här är fråga om en mycket omfattande lagtext är det förvånansvärt litet som har tappats bort eller förbisetts. Intentionerna med PBL-lagstiftningen har visat sig hålla utomordentligt väl. Den häftiga kritik som under arbetets gång framfördes från visst håll har helt kommit på skam. Pliktskyldigast och utan någon större entusiasm förs det nu av moderaterna och folkpartiet liberalerna fram rester av motstående ståndpunkter från tiden för genomförandet. Det klokaste vore att lägga ned hela den kritiken nu. Den utvärdering och översyn som ligger till grund för den proposition som betänkandet bygger på har med all önskvärd tydlighet visat att PBL lagstiftningen i sina väsentliga delar fungerar väl och att intentionerna med lagen nu genomförs utan problem ute i landets alla kommuner.

Från centerns sida ser vi detta översynsarbete med viss tillfredsställelse, eftersom vi var med och tog ansvar och då blev starkt kritiserade. I dag är det snarast med förvåning man kan konstatera att det vid genomförandet yrkades blankt avslag på förslaget om denna lagstiftning. Fanns det och finns det verkligen inte ett behov av den här lagstiftningen, är naturligtvis den fråga som man ställer sig mot den bakgrunden. Huvudyrkandena om att avstå från en ny lagstiftning på det här området har emellertid inte återkommit, vilket får tas till intäkt för att lagen i sina huvuddrag efter hand har accepterats. Även det får ju betraktas som en framgång. Jag skall nu, herr talman, övergå till att kommentera några detaljer i lagstiftningen som vi anser borde ändras, vilket vi inte har fått gehör för hos utskottsmajoriteten. Jag betonar att det rör sig om detaljer. I reservation 1 tar vi upp kompetensen hos dem som arbetar med planfrågorna i kommunernas byggnadsnämnder. I 11 kap. 4 § PBL understryks behovet av att byggnadsnämnderna har tillgång till arkitektutbildad person. Detta är naturligtvis viktigt. Men utvecklingen går snabbt inom byggmaterialbranschen, som ställer ökade krav också på tekniskt kunnande. Olika typer av material i vissa tekniska funktioner kan ibland bli till nackdel för brukaren. Därför är det angeläget att byggnadsnämnderna har tillgång till tekniskt kunnig personal som kan ge bra vägledning på det här området. Det har kommunerna i regel, men vi anser att såväl kravet på tekniskt utbildad och kompetent person som kravet på arkitektutbildad person bör finnas med i bestämmelserna. I reservation 6 tar vi upp etablering av stormarknader. Vi anser att det måste finnas möjligheter att få en mer samlad insyn i och översyn av etableringar av sådana företeelser. Jag vill närmast hänvisa till motiven, som finns anförda i reservation 6. Syftet med tillkomsten av PBL var bl.a. att förenkla. Vi anser att en ytterligare förenkling beträffande ett par detaljfrågor kan göras. Det gäller byggnadsnämndernas underrättelseskyldighet i vissa fall, och det gäller tillfälligt marklov i fall där man i dag måste avvakta till dess att en ändrad detaljplan vinner laga kraft. Vi tar upp det i reservationerna 8 och 12. I reservation 16 avvisar vi från centern tillsammans med moderaterna och folkpartiet förslaget i propositionen att i vissa fall ändra ersättningsreglerna. Det gäller förslaget att fastighetsägare som till följd av beslut kan komma att drabbas av vissa skador inom en tid av två månader måste komma in med sitt ersättningsanspråk. Vi anser inte detta vara en rimlig ordning. Risken är stor att utredningskostnader vältras över på den enskilda fastighetsägaren och att man därmed också kommer att träda äganderätten för när. Herr talman! Låt mig slutligen anmäla att centerns riksdagsgrupp står bakom de fem reservationer som centerns ledamöter i utskottet ensamma eller tillsammans med andra avgivit av de totalt 17 reservationer som har fogats till utskottsbetänkandet. Jag nöjer mig här och nu med att yrka bifall till reservation 16, herr talman.

Herr talman! När riksmötet 1986/87 diskuterade en ny plan och bygglagstiftning kritiserade moderata samlingspartiet förslaget på en rad viktiga punkter. Vi hävdade också att det vore lämpligare med stegvisa reformer än en enda svåröverskådlig lag. Det har visat sig nödvändigt med flera revisioner av den plan och bygglag, PBL, som riksdagen antog att gälla från den 1 juli 1987. 1990 trädde vissa ändringar i kraft, och nu är det dags för ytterligare ändringar utifrån vunna erfarenheter. De viktigaste moderata invändningarna mot PBL är av principiell karaktär, och de kvarstår. PBL innebär i väsentliga avseenden en inskränkning av äganderätten och att den enskilde hamnar i underläge gentemot myndigheterna. Därtill menar vi att systemet är onödigt krångligt med alltför många plannivåer. Jag delar alltså inte Agne Hanssons uppfattning att det skulle vara så krångelfritt och välfungerande i alla avseenden. De viktigaste invändningarna är dock av principiell karaktär. Propositionen 146 och betänkandet BoU17 ger oss anledning att föra fram dessa invändningar igen. Just vid en översyn är det lämpligt att ändra på det som är felaktigt. Jag skall här kort redogöra för de viktigaste bristerna i PBL och hur dessa återkommer i det förslag som vi nu behandlar. Ett betydelsefullt inslag i PBL är de tidsbegränsade byggrätterna. Genom mer eller mindre godtyckligt satta genomförandetider inom ramen 5--15 år kan kommunen skaffa sig total kontroll över markanvändningen. Ägaren har absolut byggrätt endast under genomförandetiden. Detta leder till kort planeringshorisont och stor osäkerhet. Exempel som ofta brukar anföras är att fritidshustomter inte längre kan reserveras för nästa generation och att företag inte kan kosta på sig att ha reservmark för eventuell expansion. Förslaget som vi nu behandlar innebär en ytterligare urholkning av ägarens möjlighet att utnyttja byggrätten. För närvarande gäller den praxis att om en plan ändras skall en ny genomförandetid börja gälla. Men enligt förslaget skall den tidigare gällande genomförandetiden även omfatta de frågor planändringen avser. Teoretiskt kan då en omfattande planändring ske när endast en kort tid återstår av genomförandetiden. Jag säger alltså inte att avsikten är att så skall ske -- det är illa nog att möjligheten finns. Detta och andra problem undviks om tidsbegränsningen avskaffas. Som vi ser det följer av markägande en rätt att bruka, bebygga och sälja marken. Kommunen skall visserligen ha inflytande över hur marken bebyggs, men inte att. En byggrätt är som bekant ett värde. Alla vet att mark med byggrätt är värdefullare än mark utan. Med tidsbegränsad byggrätt går alltså en av äganderättens funktioner förlorad. För övrigt kan vi notera att kommunerna är synnerligen medvetna om att byggrätter är värdefulla. Jag syftar på den allt vanligare förhandlingsplaneringen, som också berörs i betänkandet. Det finns ingen laglig grund men i praktiken handlar kommunerna med byggrätter. Entreprenören utför något som kommunen vill ha utfört mot att han får byggrätter. Eufumistiskt, med en förskönande omskrivning, kan man kanske kalla det kreativ finansiering. Jag har själv stött på detta något i min tidigare kommunala verksamhet. Globenprojektet här i Stockholm är väl annars det mest kända exemplet. Förfarandet kan vara rimligt, men det är klart att det också innebär risker för att den demokratiska processen gås förbi. Den enskildes inflytande i detaljplaneprocessen blir nämligen mycket begränsad. Låt mig tillägga några ord om ersättningsbestämmelserna i samband med antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelser, som det heter på detta speciella språk. Det står i förslaget att den som drabbas av skador av beslutet inom viss tid skall framställa anspråk på ersättning eller inlösen. Flera remissinstanser har varit kritiska, bl.a. hovrätten för västra Sverige som menar att kostnaderna för att föra talan vältras över på den enskilde på ett rimligt sätt. Näringslivets byggnadsdelegation har särskilt vänt sig mot att tidsfristen kan vara så kort som två månader. Har inte talan väckts inom den tiden förfaller rätten till ersättning. Detta innebär risk för rättsförluster. Som jag nämnde inledningsvis anser moderata samlingspartiet att antalet plannivåer bör begränsas. Översiktsplanerna är till nytta om de visar möjliga och alternativa användningar av markområden. Utvecklingen visar dock att de blir alltmer detaljerade. Enligt PBL skall överstidsplanerna inte vara styrande för bygglov m.m., men inte minst genom kopplingen till områdesbestämmelser blir det lätt så i alla fall. Det är således stor risk att översiktsplanerna kommer att styra markanvändningen på ett sätt som inte är avsett. Därför bör planinstitutet områdesbestämmelser utmönstras ur PBL. Det är fel att med hjälp av områdesbestämmelser reglera bl.a. byggnation och markanvändning. Av detta skäl motsätter vi oss att just områdesbestämmelserna används för att formulera det som här kallas ''bygglovsplikt för grundvattentäkter i vissa fall''. Denna bygglovsplikt bör kopplas till detaljplan. Beträffande planfrågor över lag borde socialdemokraterna nu inse att det inte räcker att lappa och laga utan att det behövs en genomgripande förändring av vissa principer i I avsnittet om utökad bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar i värdefull bebyggelsemiljö nämns också att kommunen genom områdesbestämmelser kan införa bygglovsplikt. Här gäller återigen samma resonemang anser vi -- inga bygglov kopplade till områdesbestämmelser. Vidare tycker vi inte att det finns så stor anledning att tro att ägaren till en värdefull bebyggelsemiljö eftersträvar att förfula sin egendom genom t.ex. vulgära ljusanordningar. Inom detaljplanelagt område är det redan nu krav på bygglov. Enligt vår mening är de bestämmelser som finns tillräckliga, eftersom man inte kan reglera allt. Slutligen några ord om den viktiga reservationen nr 4. Med hjälp av PBL kan kommunerna i dag styra detaljhandelns lokalisering och varusortement. I teorin är det fri etableringsrätt men i praktiken styr politikerna genom planmonopolet. I dessa tider av matprisdiskussioner är det ovanligt lämpligt att ta bort denna konkurrensbegränsande lagstiftning. Det är marknaden, dvs. konsumenternas fria val och butiksinnehavarnas bedömningar, som skulle avgöra vad som kan säljas, annars träder konsumenternas ställe. Vill vi ha lägre matpriser räcker det inte att som majoriteten utgå ifrån att konkurrensfrågan vid handelsetablering uppmärksammas så att konkurrensen inte begränsas, som det heter i skrivningen. Den s.k. konkurrenskommittén har i SoU 1990:25 sagt att om inte kommunerna uppmärksammar vikten av konkurrens kan det finnas skäl att tydligare markera frågan genom att ta in konkurrensen som ett allmänt intresse i den avvägning som görs enligt PBL. Vi menar att kommunernas möjligheter att styra detaljhandeln bör begränsas. I praktiken använder kommunerna ofta planmonopolet för att förhindra t.ex. externetablering av livsmedelshandel. Argumentet kan vara att lokaliseringen strider mot kommunens varuförsörjningsplan. Syftet kan vara att slå vakt om befintlig handel, t.ex. i centrum. Det bör kommunen inte göra genom att begränsa konkurrensen. Vill man på annat sätt skapa en levande positiv centrummiljö är det naturligtvis bra. Varuförsörjningsplanerna finns det väl inte så stor anledning att orda om. Försörjningen kan nog fungera bra utan plan, eller kanske just därför att det inte finns någon plan. Til syvende og sidst måste konsumenterna visa att de vill bevara en befintlig affär genom att de handlar i den. Apropå matpriserna har statens pris och konkurrensverk nyligen visat att priserna är lägre på orter där man har släppt fram lågprisaffärer än på orter där man har sagt nej. I Trollhättan, där det finns lågprisaffärer, var priserna 7 % lägre i snitt än i Karlskrona där sådana affärer saknas. Detta gällde således i genomsnitt, dvs. inte enbart i lågprisbutiken. Att det är så borde inte förvåna någon. Jag vänder mig nu direkt till Rune Evensson från socialdemokraterna. Jag utgår ifrån att ni socialdemokrater verkligen vill ha lägre matpriser. Tror ni att ökad konkurrens kan bidra till lägre matpriser? I så fall bör ni stödja vår reservation nr Herr talman! Som torde ha framgått av mitt inlägg är vi moderater fortfarande kritiska mot stora delar av PBL. I detta sammanhang nöjer jag mig dock med att yrka bifall till reservationerna nr 1 och 4.

Herr talman! Jag avser inte att ta upp någon djupare debatt med Nils Fredrik Aurelius. Jag vill för det första gratulera honom till debuten i riksdagens talarstol. Det var ett klarläggande anförande. För det andra tänker jag inte ta upp de synpunkter han lägger på majoriteten, som även vi står bakom. Jag hänvisar i det fallet till Rune Evenssons anförande. Däremot vill jag kommentera något som Nils Fredrik Aurelius berörde i sitt anförande. Han sade att grundkritiken över PBL-lagstiftningen fortfarande kvarstår från moderaternas sida. Han menade att den förändring som nu föreslås tillsammans med den som vi tidigare har gjort är tecken på att det här var en dålig lösning på lagstiftningsfrågorna. Jag vill understryka att det är fråga om mycket marginella förändringar i det stora lagkomplex som vi har beslutat om. Som jag sade i mitt anförande ligger huvuddragen fast. Jag begär inte heller att Nils Fredrik Aurelius i detalj skall kunna redovisa de principer som man fortfarande riktar en grundläggande kritik mot och varför så är fallet. Inte i något fall har jag kunnat konstatera att man t.ex. genom den nya lagstiftningen har trätt äganderätten för när. Såvitt jag förstår har man kunnat lösa dessa frågor på ett mycket smidigt och enkelt sätt i det översiktsplanearbete som nu sker ute i kommunerna. Det tycker jag är ett gott betyg till den här lagstiftningen. Jag noterar än en gång att eftersom man har släppt avslagsyrkandena generellt innebär det att man har erkänt att lagstiftningen håller i sina huvuddrag.
Herr talman! Jag hade hoppats att det skulle ha framgått även för Agne Hansson i vilka avseenden kritiken kvarstår, eftersom han hade vänligheten att säga att inlägget var så klargörande. Det gäller väsentliga punkter. Frågorna som gäller äganderätten är inte små. Vi vidhåller att t.ex. de tidsbegränsade byggrätterna utgör en väsentlig inskränkning av en av äganderättens viktiga funktioner. Det finns ett hot kvar i själva lagstiftningen mot den enskilde, och det är ingen liten detalj. Nu kan man i och för sig inte omintetgöra den lagstiftning som det fattades beslut om för fyra år sedan, och det finns heller inte något sådant förslag. Det vore praktiskt ogörligt. Man kan däremot ändra på saker som fortfarande är felaktiga, särskilt om de gäller viktiga principiella frågor.

Herr talman! Riksdagen behandlade och fastställde den nuvarande plan och bygglagen den 26 november 1986. Från folkpartiet framförde vi då kritik på flera viktiga områden i lagstiftningen som grund för vårt avslagsyrkande. Jag skall i detta anförande upprepa något av vad vi tidigare framfört om PBL. Vidare skall jag ta upp och kommentera de nya förändringar som föreslås i detta betänkande. Det måste starkt understrykas att en utgångspunkt för en plan och bygglag måste vara den enskilda människans rätt att förfoga över sin egendom. Det är bara med stöd av lagen som den enskilde kan hävda sin rätt gentemot myndigheter. När de allmänna intressena måste göra sig gällande skall rimliga ersättningsregler garantera kompensation. genomförandetider har gjort det möjligt för kommunerna att begränsa byggrätten för den enskilde ända ned till fem år. Den föreslagna minimitiden är för många fastighetsägare alldeles för kort för att medge genomförande av byggrätten. Det här kan på ett mycket negativt sätt påverka den enskildes möjligheter att bygga på sin tomt. Med en starkt reducerad byggrätt kan det bli så att en del grannar kan ha hunnit bygga inom fem år. De blir då helt tillgodosedda, medan andra som haft olika förhinder inte hinner bygga alls. Detta kan skapa en betydande orättvisa människor emellan. Det nu föreliggande lagförslaget ger också markägaren en mycket svag ställning efter det att genomförandetiden gått ut. Några enkla exempel: Svårigheter kan uppstå för personer som inte har kunnat använda sin byggrätt på grund av arbetslöshet eller sjukdom under en viss period. Efter genomförandetidens slut har kommunen rätt att ensidigt häva byggplanerna. Kort genomförandetid kan också försvåra generationsväxling: en avstyckad villatomt från exempelvis föräldrarnas mark är givetvis inte ofta aktuell att bebygga inom så kort tid som fem år. I de här exemplen kan konsekvenserna bli allvarliga för den enskilde, speciellt om den aktuella kommunen har skiftat politisk majoritet under genomförandetiden och det tidigare varit politisk strid om byggplanen. Folkpartiet kräver i reservation nr 10 att en lång genomförandetid införes för byggrätten, minst 15 år normalt, och någon övre gräns bör inte anges i lagstiftningen. Kommunerna kan därför med vårt förslag fastställa rätten att bebygga mark för den enskilde till en mycket lång tidsperiod, exempelvis Herr talman! Jag vill nu beröra vissa ersättningsanspråk i PBL. Folkpartiets principiella utgångspunkt är att äganderättens ställning inte får försvagas ytterligare, snarare stärkas i PBL. Det innebär att det inte är rätten att använda mark för bebyggelse utan inskränkningar i denna rätt som behöver motiveras. I det betänkande vi nu behandlar föreslår utskottsmajoriteten en ändring i PBL beträffande fastighetsägarens tidsmarginaler för att begära ersättning när hans fastighetsanvändning avsevärt försvåras. Tidsmarginalen begränsas nu till två månader. Denna förändring bör inte genomföras. En fastighetsägare som ställs inför ett sådant krav har ofta inte resurser att inom så kort tid bedöma konsekvenserna för sin fastighet. Han kanske då måste chansa och hugga till i överkant. Ett sådant ersättningsanspråk ger heller inte kommunen rätt information om ersättningsanspråken. I en gemensam reservation, nr 16, från folkpartiet, centern och moderaterna förslår vi i stället att ersättningsfrågorna i största möjliga utsträckning klaras upp på ett tidigare stadium genom förhandlingar och avtal med fastighetsägarna. Jag vill nu ta upp PBLs inlösen efter genomförandetidens utgång. Folkpartiet anser att kommunerna inte skall ha en sådan lösenrätt. Anledningen till att en plan inte har genomförts kan vara att planen varit så utformad att den har varit svår att förverkliga. Det kan också finnas skäl till att markägaren inte bebyggt sin mark, t.ex. att han velat spara den för sina barn eller andra anhöriga. Markägarens motiv bör kunna prövas mot de motiv som kommunen kan ha för att vilja lösa marken. Folkpartiet anser därför att kommunen bör vara hänvisad till att ansöka om expropriationstillstånd varvid dess behov av marken bör vägas mot markägarens synpunkter. Herr talman! I detta betänkande behandlas en rad frågor med anknytning till plan och bygglagen med anledning av proposition 1990/91:146. I en annan proposition som nyligen framlagts presenterar regeringen förslag -- på grundval av konkurrenskommitténs arbete -- om förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet. Där konstateras att konkurrensbegränsande inslag förekommer i samband med den kommunala planprocessen enligt Vi har för vår del länge pekat på detta problem. Det bidrar givetvis till att driva upp matpriserna. Det ligger nära till hands att tolka den oro för de konkurrensbegränsningar i planprocessen som uttrycks i livsmedelspropositionen som ett tecken på att regeringen närmat sig vår uppfattning. Vi noterar därför med förvåning att regeringen i sin proposition om PBL inte föreslår några som helst förändringar i bygglagstiftningen. Socialdemokraterna har ju visat ett nyvaknat intresse för priserna på maten. Ville man då verkligen göra någonting radikalt, borde man nu ta chansen att få bort planmonopolet för handeln och släppa den här etableringskontrollen. Varför, Rune Evensson, gör ni inte någonting som verkligen skulle kunna ge resultat och öka konkurrensen. Jag instämmer i den fråga som tidigare ställdes från moderat håll. Den nya plan och bygglagen utökade kommunernas möjligheter att styra handelns utveckling. Redan det utrymme som gavs i den tidigare bygglagen hade utnyttjats på ett sätt som i praktiken begränsade konkurrensen. SPK konstaterar i sin rapport till konkurrenskommittén att många kommuners etableringspolitik syftar till att i första hand värna om befintlig handel. PBL har gett dessa kommuner ytterligare maktmedel. Till att börja med innebär PBL att en klarare skiljelinje dras mellan industri och handelsändamål. Det krävs sålunda en planändring för att en byggnad som tidigare använts för industriverksamhet skall få utnyttjas för handel. Med PBL-beslutet öppnades vidare möjlighet att precisera olika typer av handel: partihandel, detaljhandel med skrymmande varor och detaljhandel med livsmedel. Livsmedelshandel skulle kunna begränsas eller förbjudas ''med hänsyn till kravet på en lämplig samhällsutveckling'', som dåvarande bostadsministern uttryckte saken. Stormarknader och bensinstationer nämndes som exempel. SPK redovisar i sin rapport en rad fall där kommuner sökt hindra etableringar som kunde ha ökat konkurrensen. I Trollhättans kommun försökte man t.ex. stoppa en handel med hänvisning till att företaget ansågs bedriva detaljhandel med livsmedel. Skara kommun har motsatt sig livsmedelsförsäljning i den s.k. köpstaden vid Sommarland med hänvisning till omsorg om centrumhandeln i Skara. En rad ytterligare exempel har väckt uppmärksamhet, inte minst i Munkedal där byggnadsnämnden har försökt att stoppa ett företag som ville bedriva livsmedelsförsäljning. En nyligen gjord jämförelse mellan Trollhättan, där politikerna slutligen tillåtit en lågprisetablering, och Karlskrona, där de har sagt nej, visar att matpriserna i Trollhättan genomsnittligt låg ca 7 % lägre. Det betyder sannolikt mycket mer för konsumenternas matkonton än den spektakulära momssänkning som socialdemokraterna har hakat på nu när man har bytt åsikt. Allmänt sett är det en föga uppmuntrande bild av konkurrensintressets ställning i den kommunala planprocessen som framträder i SPKs rapport. SPK menar visserligen att det är för tidigt att göra en fullständig utvärdering av plan och bygglagen från konkurrenssynpunkt, men det finns nu många argument som talar för att man borde ta bort inslaget att styra och kontrollera handeln. Det är emellertid obestridligt att plan och bygglagen utvidgat kommunernas möjligheter att reglera detaljhandeln. Detta faktum i kombination med det restriktiva och konkurrensbegränsande förhållningssätt som SPK beskriver talar enligt vår mening entydigt för att åtgärder nu måste vidtas. Regeringens passivitet går inte att försvara. Folkpartiet liberalerna föreslår att plan och bygglagen ändras så, att de utökade befogenheter att reglera handeln som lagen gav kommunerna vid sitt ikraftträdande 1987 avskaffas. I syfte att öka konkurrensen föreslår vi också att 2 Herr talman! Vi ifrågasätter inte kommunernas rätt att utnyttja planeringsprocessen för att avgöra var bebyggelse skall ske och hur den skall utformas. Vi är också medvetna om att denna rätt gör det möjligt att stoppa etableringar, t.ex. för att ett område skall skyddas till förmån för friluftsliv i stället för att bebyggas med en stormarknad. Det är då viktigt att lagen inte i onödan ger utrymme för avsiktlig konkurrensbegränsning. Det är konsumenterna som skall bestämma vilka butiker som kan tjäna dem bäst. Det skall inte politiker söka bestämma åt konsumenterna. Denna grundsyn bör tydligare komma till uttryck i lagen. Slutligen: Folkpartiet liberalerna står självfallet bakom alla de reservationer, där vi finns med som undertecknare, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 4 om detaljhandelnslokalisering och nr 10 om längre genomförandetider.

Herr talman! Tack för att jag fick gå in i debatten före Rune Evensson. Jag skall emellertid inte bli så lång i talarstolen som jag själv är. Jag har följt denna lags krokiga tillkomstväg sedan 1969/1970, då den dåvarande regeringen gav ut ett första utkast till fysisk riksplanering. Vägen har varit ganska krokig. Jag tyckte från början, som ung arkitektstudent, att detta var mycket intressant. Man skulle ju ta ett rejält tag i byggandet och på vår bävermentalitet som människor -- vi bygger och river våra samhällen -- och det måste faktiskt ske på ett alltmer reglerat sätt för att vi skall få balans mellan natur och samhälle, och mellan natur och kultur. Detta stötte snart på patrull, och det blev en splittring mellan natursynen och samhällsynen. Vi fick då dels plan och bygglagen, dels naturresurslagen. Trots den fina utredningen om naturresursers nyttjande och hävd -- någonstans mitt på vägen, från 1970 och fram till denna lags tillkomst -- blev naturresurslagen ändå en ganska tandlös historia. Den ingår i och för sig inte i detta betänkande, men den ingår så att säga i lagområdet. Vid en översyn av hela miljölagstiftningen i samhället ser vi det som naturligt att denna bäverlag, plan och bygglagen, och naturresurslagen kommer att ingå i en enhetlig miljöbalk. Då kommer vårt byggande in i rätt sammanhang, dvs. tillsammans med naturkraven. Det som vi diskuterar ganska mycket i bostadsutskottet, nämligen ett ekologiskt byggande, inte minst på grund av motioner från miljöpartiet de gröna, kommer, så vitt jag förstår, att innebära att vi måste skärpa kraven ytterligare exempelvis på byggrätter, vilket har tagits upp här. Då kanske vi kommer i ett läge då vi måste begränsa byggrätterna ur ekologisk synpunkt. De ekologiska ramarna måste begränsa byggrätterna. De skall alltså inte vara enbart tidsbegränsade. I detta sammanhang måste jag med skärpa kritisera moderater och folkpartister som har fört en oroväckande manchesterliberalistisk debatt här om frihet för stormarknadsetableringar, osv. Jag tycker att det är ganska skrämmande, och man skulle kunna kalla det för ett B & W-stormarknadspolitiskt manifest som man här spelar upp. Jag är mycket orolig för att den typen av politik skall vinna gehör hos folket efter valet i höst. Därför vill jag stödja centerns reservation 6 med anledning av mom. 6 i utskottets hemställan. Jag vill därmed uttrycka oro för att vi kommer att få alldeles för fria tankar kring stormarknadsetableringar. Uppenbarligen skall man också ha Las Vegas-skyltar, eftersom man inte vill ha några inskränkningar när det gäller neonskyltningen. Jag yrkar alltså bifall till centerns reservation 6. Jag vill också yrka bifall till miljöpartiets och vänsterns reservation 7 med anledning av mom. 7 i utskottets hemställan, som handlar om parkeringsköp. Jan Strömdahl har redan anfört motiveringarna till denna reservation, nämligen att vi inte skall reglera in bilen i bostadsområdena och i samhället på det sätt som nu sker genom plan och bygglagen. Bilen får finnas i trafiksystemet. Den skall inte inregleras i bostadens närmiljö på det sätt som faktiskt sker genom plan och bygglagen.

Herr talman! Plan och bygglagen har nu varit i kraft i snart fyra år. Lagen kom till efter en lång utrednings och förberedelsetid. Men lagen är också mycket omfattande. De erfarenheter som nåtts under dessa år är mycket goda. Lagen är allmänt accepterad och fungerar väl i det svenska samhället. Jag håller med Agne Hansson när det gäller hans bedömning om lagens genomförande, nämligen att den har gått bra och att alla katastrofer som skulle inträffa efter det att lagen hade trätt i kraft har uteblivit. Vi som stod bakom beslutet, socialdemokraterna och centern, visste detta redan när vi fattade beslutet. Andra var offer för sin egen propaganda. Lagens tillämpning har följts av en styrgrupp som föreslagit ändringar och justeringar, vilket nu lett till att denna proposition har framlagts. I propositionen föreslås bl.a. en enklare hantering av detaljplaneändringar samt att villkorade bygglov kan ges innan planer vinner laga kraft. Vidare ges kommunerna rätt att i detaljplan eller områdesbestämmelse införa bygglovsplikt för vissa grundvattentäkter. Kommunerna föreslås också få möjlighet att begära in krav på ersättning i vissa fall innan detaljplan antas. Utskottsmajoriteten tillstyrker propositionen med ett undantag och det gäller förhandsbesked där oklarheter har uppkommit beträffande ombyggnader. Utskottet begär här ett klarläggande, och regeringen bör återkomma till riksdagen med sin syn på denna fråga. Till betänkandet har fogats ett antal reservationer, och jag tänker kommentera några. Moderaterna vill att översiktsplanerna skall vara frivilliga och inte obligatoriska. Detta krav är de ensamma om, och det har hängt med sedan PBL trädde i kraft 1987. Vi tycker att översiktsplanerna är viktiga, inte minst när det gäller hur riksintressena skall tillvaratas. Hur detta skall bevakas framgår inte av moderaternas reservation. De kanske inte anser att detta är så viktigt. En frivillighet på detta område skulle innebära risk för att bl.a. naturresurslagens intentioner om hushållning med naturresurserna skulle åsidosättas och att riksintressanta miljöer ej skulle bevaras. Därför yrkar vi avslag på denna reservation. Centern vill att riksdagen skall tala om för byggnadsnämnderna vilken kompetens deras personal skall ha. Vi tycker att det utöver vad som sägs i PBL om arkitektutbildad personal inte finns någon anledning för riksdagen att här komma med pekpinnar. Vi tror att kommunerna själva är bäst på att avgöra detta. Vi litar på kommunpolitikerna. Riksdagen behöver inte bestämma allt i detalj. Moderaterna och folkpartiet vill begränsa kommunernas möjlighet att i PBL styra markanvändningen i vad avser detaljplan. Moderaterna går t.o.m. så långt att de i motion Bo72 skriver: ''Så som vi i annat sammanhang redovisat anser vi att kommun i detaljplan inte skall kunna styra detalhandelns lokalisering och varusortiment.'' Om moderaterna menar vad som står i motionen betyder det att detaljhandelns lokalisering skall stå utanför all detaljplanering, och varhelst en affärsman väljer att uppföra sin butik skall samhället inte kunna ingripa. Jag måste fråga moderaterna: Betyder detta att butiker skall få uppföras var som helst, oavsett vad planer innehåller, i parker, på torg osv.? Byggnadsnämnderna kan ju inte ingripa om detta inte går att reglera i plan. I vad gäller PBLs möjligheter att i detaljplan styra handelslokaliseringar har kommunerna detta ansvar. Kommunen kan med olika planbestämmelser skilja industri och handel i detaljplan. På vissa villkor kan handel med livsmedel regleras för att hindra en från allmän synpunkt olämplig utveckling. Det kan gälla att hindra en utarmning av ortens centrum. En serviceutredning skall då finnas för att handeln med livsmedel skall kunna regleras, dvs. ytbegränsas eller förhindras på viss plats. Kommunen kan i denna utredning bedöma effekterna av en tänkt etablering. Ett skäl kan vara minskad tillgänglighet för kategorier av invånare. Dagligvaruförsörjningen i bostadsområdena är vanligen planerad ur ett fotgängarperspektiv med närhet och trafiksäkerhet som mål. De som inte har tillgång till bil, äldre, handikappade m.fl. ökar behovet av hemtjänstpersonal, med ökade samhällskostnader som följd. När andelen äldre ökar leder minskande tillgänglighet till att dessa människors inköpsproblem övervältras på samhället när närbutiken försvinner. Kollektivtrafiken kan behöva byggas ut eller ändras. Det blir då en ökning av biltrafiken med miljöproblem som följd. Det kan också behövas fler hemsamariter. Detta är frågor som kommunerna måste beakta. Jag vill här svara på Nils Fredrik Aurelius och Erling Bagers fråga till mig. I Trollhättans kommun gjorde socialförvaltningen beräkningar för att se vad en ytterligare butiksnedläggelse i bostadsanknutna lägen skulle få för konsekvenser inom omsorgen. Enligt prognoserna för Trollhättans kommun skulle 1 170 En ytterligare stormarknadsetablering i kommunen, med påföljd att fler bostadsanknutna butiker får ett mindre kundunderlag och lägger ned sin verksamhet, resulterar i att det går åt ytterligare en och en halv timme per vecka och person med hemhjälp för inköp. Följden blir att man inom kommunen måste anställa ytterligare 45 milj.kr. Utöver detta tillkommer kostnaderna för färdtjänst. I en reservation krävs att som ett allmänt intresse konkurrensbestämmelser införs i PBLs 2 §. Det här har Nils Fredrik Aurelius, och jag tror även Erling I den ursprungliga PBL-propositionen som lades fram 1986 står det: ''Inom ramen för planeringen bör konkurrensen ges ett så fritt spelrum som möjligt för att hålla priserna nere.'' Det står också att det inte är något samhällsintresse att begränsa konkurrensen. Konkurrensen inom detaljhandeln betonas alltså i PBL. Begreppet handelsändamål i en detaljplan kan inte reglera typen av butik. Det är lika för ICA, Domus eller lågprisbutik att etablera sig. Det är alltså konkurrens på lika villkor. PBL ger således tillräcklig grund för att pröva lämpliga butikslokaliseringar, utan att konkurrensen sätts ur spel. Skulle konkurrensbegreppet föras in i lagen, skulle detta leda till komplikationer som inte har analyserats. Ett allmänt framhävande av konkurrensfrågorna direkt i lagen skulle innebära att inte bara detaljhandelskonkurrens skulle främjas. All konkurrens om marken skulle i så fall behandlas utifrån ett sådant perspektiv. Detta strider uppenbart mot det grundläggande syftet med planlagstiftningen, dvs. att väga olika intressen mot varandra, där miljöintresset i vid mening fått en särskild tyngd genom naturresurslagen. Vidare skulle en ''konkurrensbestämmelse'' i lagen förhindra den typ av avvägning som har att göra med tillgängligheten när det gäller varuförsörjningen. Detta är en fråga som behöver bevakas särskilt under 1990-talet. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka avslag på reservationerna om handelslokalisering och konkurrens. Slutligen vill jag beröra en reservation från vänsterpartiet och miljöpartiet om parkeringsköp. S.k. parkeringsköp kan göras för att tillgodose samhällets krav på parkering, om denna inte kan ske på den egna tomten. Detta kan åstadkommas genom att kommunen eller någon annan ordnar med en parkeringsanläggning, varefter fastighetsägarna köper in sig. Anläggningen bör finnas i närheten av tomten, och den skall vara färdig inom rimlig tid. Reservanterna menar att detta är onödigt. Det stimulerar bilanvändning i tätorterna. Att förneka bilens existens och användning även för tätortsinvånarna är att gömma huvudet i sanden. Vi måste planera vårt samhälle med hänsyn till den verklighet som vi befinner oss i, och där har bilen i dag en mycket central roll. Det måste vi finna oss i intill dess vi hittar en godtagbar ersättning. Att blunda för detta faktum skulle ställa till stora problem. Därför bör parkeringsfrågorna kunna lösas genom parkeringsköp där så anses erforderligt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Låt mig i korthet ta upp det här med konkurrensen. Det är tydligt att både propositionsskrivarna och utskottets majoritet är angelägna om att betona att det är viktigt med konkurrens. Det ligger liksom i tiden att göra det. Men ni kommer inte till skott. Det är faktiskt ändå så, Rune Evensson, att kommunerna i praktiken använder PBL för att begränsa t.ex. livsmedelshandelns etablering på visst ställe. Däremot förhåller det sig naturligtvis inte så, som ni möjligen ville antyda, att vi önskar fritt fram för etablering av livsmedelsbutiker precis var som helst. Vanlig prövning enligt detaljplan måste givetvis ske. Det som det här handlar om är att själva varusortimentet i praktiken begränsas av kommunerna med hänvisning till PBL. Det är en konkurrensbegränsning som exempelvis konkurrenskommittén har uttalat oro över. Beträffande resonemanget om de olyckor som händer om kommunens varuförsörjningsplan inte fungerar vill jag säga att jag tycker att det vittnar om en övertro på politikernas förmåga att planera samhällets funktion. Man kan på samma sätt försvara att t.ex. en olönsam industri skall få vara kvar, eftersom en nedläggelse skulle få vissa samhällsekonomiska konsekvenser. Jag tror att vi måste överge denna typ av planhushållningsresonemang.

Herr talman! Först några ord om hur PBL fungerar och har fungerat och om den lovsång som centerpartister och socialdemokrater sjunger om Den 1 juli i år är ett viktigt datum för många fastighetsägare. Då upphör nämligen de gamla planer som har funnits före PBLs ikraftträdande. Dessa planer innebar ett fortsatt femårigt liv. Efter den 1 juli ankommer det helt på kommunen, om gamla planer skall förlängas. Den enskilde har då ingenting att säga till om. Det kommer kanske vid halvårsskiftet en hel del synpunkter till de partier som ligger bakom plan och bygglagen. Jag har redan hört åtskilliga synpunkter. Många människor vet inte vad som sker. Sedan några ord om det som Rune Evensson tog upp. Vi anser att kommunen har en mycket stor makt med den nuvarande utformningen av planoch bygglagen, medan den enskilde har mycket liten makt. Då genomförandetiden har gått ut är det endast kommunen som har rätt att bestämma vad som skall ske: om det skall förlängas eller om det skall göras om. Vi har kritiserat detta. Den korta tiden fem år, Rune Evensson, har vi också kritiserat, eftersom den så starkt kan begränsa kommunernas styrning av planerna. När det gäller handeln kan man säga att det är litet märkligt att regeringen lägger fram propositioner som delvis har olika budskap. Jag nämnde i mitt anförande att regeringen på grundval av konkurrenskommitténs arbete har lagt fram en proposition, där det konstateras att konkurrensbegränsande inslag förekommer i samband med den kommunala planprocessen. Detta säger ett statsråd, medan ett annat statsråd säger någonting helt annat. Rune Evensson sade i sitt anförande att han tycker att man klarar hanterandet av konkurrensen, att det inte finns någon styrning. Är det inte mycket märkligt, Rune Evensson, att SPK pekar på en rad fall där kommunerna har hindrat en etablering av affärshandeln. Även konkurrenskommittén har kommit fram till samma sak. Vi har härigenom ett system som innebär att man i kommunerna kan dela ut tillstånd till t.ex. Konsum och ICA och sedan anse att det inte skall finnas fler butiker. Så hålls priserna uppe. Vill ni socialdemokrater verkligen göra något radikalt för att sänka matpriserna, ta då bort de här styrmedlen och etableringskontrollen och ge handeln möjligheter att verkligen konkurrera.
Herr talman! Jag tyckte att det i den här debatten var litet upphetsande att få höra hur moderater och folkpartister gör sig till tolk för något slags ny demokrati. Man lämnar så att säga den beprövade demokratiska formen i Sverige, där folkstyre, som vi känner till det, måste reglera byggandet, handel och trafik genom lämplig lagstiftning. Den lagstiftningen som vi efter mycket möda har fått fram i plan och bygglagen är inte jag helt nöjd med. Jag anförde också att de ekologiska begränsningarna måste in så småningom, vilket kanske var tänkt tidigare. Jag vill fråga Rune Evensson, som uttryckte sig så starkt för Trollhättans småbutiker, om han inte tycker att det ligger någonting i att stödja centerpartiets krav på att länsstyrelserna skall få ytterligare litet större möjligheter att inskrida mot etableringar av stormarknader, när han hör hur det låter från folkpartister och moderater i de här frågorna. Jag är allvarligt oroad när folkpartiet och moderaterna flirtar åt det nydemokratiska hållet.